Herr talman! Lotta Finstorp har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ för att ändra den tillåtna hastigheten vid bärgning av fordon och när ett beslut gällande detta kan förväntas. Förslaget från Transportstyrelsen om att höja den högsta tillåtna hastigheten för en bärgningsbil från 40 till 80 kilometer vid bärgning av ett annat fordon är ett förslag bland flera andra föreslagna ändringar i trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Framställan har remitterats, och remissinstanserna har yttrat sig över de olika förslagen. I nuläget behandlas de olika förslagen tillsammans med remissinstansernas synpunkter inom Regeringskansliet. Förhoppningen är dock att arbetet snarast ska kunna slutföras.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Svaret är nästan identiskt med det svar som ministern lämnade till Edward Riedl för cirka ett år sedan. Då skulle förslaget komma inom kort. I ministerns svar till mig hoppas ministern att arbetet snarast ska kunna slutföras. Vad orden "inom kort" och "snarast" betyder för ministern vet inte jag. Men nu har det gått ett år sedan det förra svaret, och jag får ett liknande svar i dag. Det krävs fler åtgärder för att förbättra dagens bärgningsmöjligheter. Ofta uppstår köbildningsproblematik, eftersom maxhastigheten under bärgning är begränsad till 40 kilometer i timmen. Andra fordon med maxhastigheter runt 40 kilometer i timmen får av trafiksäkerhetsskäl inte köra på motorvägar, men bärgningsbilar får inte köra fortare än så på samma vägar - detta trots att de i dag har utrustning som gör att bärgning i högre hastigheter kan göras utan ökade trafiksäkerhetsproblem. Alla våra grannländer tillåter betydligt högre hastigheter i samband med bärgning än vad Sverige gör i dag. Det finns ett färdigt förslag från Transportstyrelsen, precis som ministern säger i svaret, om att öka den tillåtna hastigheten till 80 kilometer i timmen. Remissinstanserna - jag har tagit del av deras synpunkter - är positiva till förslaget, men tyvärr har någon förändring ännu inte kommit till stånd. Vid en trafikolycka eller ett fordonshaveri tillkallas ofta en bärgningsbil för att transportera bort det havererade fordonet. Det gäller såväl personbilar som lastbilar och bussar. Om bogseringen sker genom att ett fordon fästs i en fast upphängningsanordning och det har två hjul som rullar får man bogsera i högst 40 kilometer i timmen. Det är en hastighet som sällan överensstämmer med hastigheten i omkringliggande trafikmiljö. Det är därför det ofta blir problem. Det händer faktiskt också att det blir olyckor för att själva bogseringen leder till ytterligare problematik, trafikfara och framkomlighetsproblem. De ca 300 bärgningsföretagen har under en lång tid utvecklat och förbättrat sina bärgningsbilar för att på ett effektivt sätt kunna ta hand om havererade fordon. Ett exempel är de bärgningsbilar som vid ett och samma tillfälle kan bärga två fordon, vilket underlättar framkomligheten för den övriga trafiken. De bättre och säkrare bärgningsbilar som nu används ligger också till grund för att Transportstyrelsen föreslår en högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Det har ju hänt mycket i utvecklingen av dessa bilar. Jag har granskat Transportstyrelsens förslag. Det var redan under våren 2013 som ett förslag till förändringar i trafikförordningen lades fram. Transportstyrelsen förordade 80 kilometer i timmen. Teknikutvecklingen har gjort att det är mycket säkrare i dag att köra i en högre hastighet. Därför föreslår Transportstyrelsen att hastigheten ska begränsas på samma sätt som för bil som kör med bromsad släpvagn - alltså 80 kilometer. Såväl Rikspolisstyrelsen som Sveriges Åkeriföretag har förordat den föreslagna hastighetshöjningen. Totalt 85 remissinstanser har yttrat sig. Ingen av de 85 var emot förslaget om att höja gränsen till 80 kilometer i timmen, förutom en som i stället förordade 60 kilometer i timmen. Sedan dess, 2013, har frågan beretts i Regeringskansliet, det vill säga i snart fyra år. Så sent som förra året fick min moderatkollega Edward Riedl ungefär samma svar som jag har fått i dag. Jag undrar: Varför dras den här trafikförordningsförändringen i långbänk? Vad anser ministern är kontroversiellt i förändringen?
Herr talman! Jag kan bara hålla med Lotta Finstorp om att förändringen är viktig och väldigt välkommen. Precis som framhålls i diskussionen här är det en fråga om tillgänglighet och framkomlighet, men det är också en fråga om trafiksäkerhet. Att så fort som möjligt efter att en olycka har inträffat få bort fordon och göra vägbanan ren är naturligtvis oerhört väsentligt för att trafiken så snart som möjligt ska kunna flyta igen och för att risken för påkörningar och sammanstötningar av olika slag ska minska. Jag kan helt enkelt bara beklaga att frågan inte är färdigberedd. Det har tagit för lång tid. Jag hoppas att jag kan leverera ett besked inom kort och att frågan inte ska dras i långbänk längre. Det finns ingen politisk oenighet. Det finns, såvitt jag förstår, inte heller några tekniska komplikationer. Jag kan bara beklaga att detta inte redan är genomfört.
Herr talman! Det är bra att höra att det inte finns några politiskt kontroversiella saker i denna fråga. Det borde inte finnas det. Vi kommer alltid att behöva bärga bilar när det inträffat fordonshaverier eller olyckor. Jag har tittat på hur det ser ut i andra länder. Storbritannien, Danmark, Slovenien, Tyskland och Norge är bara några exempel där man i dag har en högre tillåten hastighet än den vi har i Sverige. Och 84 av 85 remissinstanser säger att detta är okej. De förändringsförslag som finns i fråga om trafikförordningen är det inga större svårigheter att få till stånd. Därför är det väldigt olyckligt, tycker jag, att det har dröjt så länge. Är det någonting som ministern saknar när det gäller förändringen i förordningen? Är det därför som beslutet dröjer? Kan det vara någonting sådant? Behöver man komplettera? Det vore bra att få veta det i dag. Jag vet att det är många som lyssnar på debatten som är särskilt engagerade i frågan. För bärgning av fordon används ofta en lastbil med ett lastutrymme som rymmer en personbil och med en fast upphängningsanordning så att minst ett av ett draget fordons hjulpar kan rulla på vägen. Det är när det gäller fordon som bärgas med den fasta upphängningsanordningen för bärgning och bogsering av skadade fordon så att ett av det skadade fordonets hjulpar rullar på vägen som man måste ändra trafikförordningen. I dag står det nämligen att det bara får vara 40 kilometer i timmen. Det finns olika begränsningar i det förslag som Transportstyrelsen har tagit fram, eller vissa anmärkningar. Till exempel bör hastighetsbegränsningen villkoras med att fordonstågets vikt inte överskrider dragfordonets totalvikt. Med den begränsningen gör Transportstyrelsen bedömningen att förslaget inte kommer att innebära någon försämring av trafiksäkerheten. Det är ändå det som är det absolut viktigaste: att man inte går ur askan i elden på något sätt när det handlar om trafiksäkerhet. I kommentarerna till Transportstyrelsens förslag framgår det att dagens bilar har bromsar som gör att de klarar av att bromsa fordonets totalvikt. Det är också en sådan sak. Man kan titta tillbaka i tiden. Man skulle naturligtvis inte ha kunnat öka hastigheten till 80 kilometer i timmen då. Men i dag är både vanliga personbilar och bärgningsfordon gjorda för att kunna köras i en högre hastighet. Det är bromsar, fjädring och andra saker som gör att man i dag inte alls har några problem att köra i 80 kilometer i timmen. Saknar ministern någonting i remissomgången eller i underlag? Jag skulle vara väldigt tacksam över att få reda på det.
Herr talman! Nej, i just det här fallet är det nog en betydligt enklare förklaring. Det är nog helt enkelt så att ett antal andra och lite större och svårare frågor har fått företräde och att detta helt enkelt inte har prioriterats på det sätt som borde ha skett. Jag kan inte annat än att återigen beklaga att det har dragit ut på tiden. Jag ska säkerställa att förändringarna kommer på plats så fort som möjligt så att denna viktiga och väldigt efterlängtade förändring kan komma till stånd.
Herr talman! Då återstår bara frågan när "snarast" och "så fort som möjligt" är. När ungefär kan vi räkna med att den finns på plats?
Herr talman! Så fort ärendet är färdigberett i Regeringskansliet kommer det också ett regeringsbeslut om förordningsändringar. Min förhoppning är att detta ska ske i närtid.